Herr talman! Centerpartiets syn på konjunkturläget och den förda ekonomiska politiken, såsom förhållandena avtecknas i kompletteringspropositionen och i verkligheten, har herr Eliasson i Sundborn redogjort för i sitt anförande tidigare i dag. Jag kommer därför närmast att uppehålla mig vid de reservationer som av bland andra centerpartiets representanter fogats till bevillningsutskottets betänkande nr 50. Liksom tidigare år kräver vi tillsammans med folkpartiet en genomgripande skattereform som syftar till en mer rättvis inkomstoch standardfördelning i samhället. Som herr Eliasson i Sundborn redan framhållit räcker det inte med de förbättringar som låginkomstgrupperna kan komma att uppnå i avtalsrörelsen. Skattepolitiken och samhällets inkomstöverföringar måste naturligtvis också vara verksamma instrument för ökad jämlikhet. Det är speciellt motiverat när vi vet att inkomstklyftorna före skatter och inkomstöverföringar ökat sedan mitten av 1950-talet, under i varje fall en tioårsperiod från denna tidpunkt räknat. Det är möjligt att den utvecklingen dämpats något i samband med konjunkturavmattningen under senare år. På skattesidan har vi haft en mycket snabb stegring av den kommunala utdebiteringen. Eftersom den kommunala skatteutjämningen inte varit så effektiv har denna skärpning av de proportionelit utgående skatterna blivit särskilt besvärande för områden i vårt land som samtidigt kämpar med sysselsättningssvårigheter och avfolkning. Därför är det glädjande att — efter åtskilliga centerframstötar i denna fråga — enighet nu kunnat uppnås om en ny utredning rörande kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Därmed kan man kanske hoppas på större effektivitet i systemet och således ökad jämlikhet mellan skattebetalarna i olika kommuner och en mera likvärdig servicestandard för olika medborgare oavsett var de bor i landet. Kommunalskatterna har, vilket framhållits tidigare i dag från denna talarstol, ökat från kronor 13:68 för tio år sedan till kronor 20:25 i år, d.v.s. i runt tal med 59 procent. I och med att kommunalskatten är avdragsgill vid den statliga taxeringen kommer den relativt sett att drabba låginkomstgrupperna hårdare än vad eljest hade blivit fallet. Den får snarast en verkan som är rakt motsatt den som vår progressiva direkta skatt har. Den som har hög marginalskatt får därigenom — enkelt uttryckt — en ganska stor del av sin kommunalskatt betald av staten. Sedan början av 1960-talet har vi haft en successiv förskjutning från direkt skatt till indirekt skatt, d. v. s. allmän varuskatt och numera mervärdeskatt. Även denna skattereform drabbar hårdast den som måste konsumera hela eller övervägande delen av sin inkomst; därmed betalas en tiondel av inkomsten i skatt under förutsättning att den används för skattepliktig konsumtion. Denna konsekvens av förskjutningen till indirekt beskattning understryker särskilt kravet på kompensation till de sämst ställda vid varje tillfälle som en förskjutning till mera indirekt beskattning sker. En sådan kompensation kan uppnås genom höjda barnbidrag och folkpensioner. Dessa åtgärder måste emellertid kombineras med särskilda lättnader i den direkta skatten för de Jägsta inkomstgrupperna. Dessutom är det enligt vår uppfattning, som vi förfäktat under lång tid, mycket angeläget med ytterligare skattesänkningar för dem som har det sämst ställt. Den individuella beskattningen har varit särskilt aktuell i debatten under den senaste tiden i och med att familjeskatteberedningen framlagt sina förslag till lösningar på detta problem. Nu är väl de allra flesta ense om, att inte något av de alternativ som utredningen lagt fram ger någon tillfredsställande lösning. Därför kommer det inte att bli möjligt att genomföra en snabb reform på det här området. Det återstår dessutom att finna metoder, som kan garantera dem som inte kan få arbete utanför hemmet en med andra jämförbara grupper likvärdig standardutveckling även efter en sär beskattningsreform, Svårigheterna att få arbete kan ha en mängd olika skäl, t.ex. ålder, bristande utbildning eller ensidig näringsstruktur på boendeorten. Det är oerhört viktigt — och det är en förutsättning för en dylik reform — att man inte genom lösningen av denna i och för sig angelägna jämlikhetsfråga samtidigt ställer andra människor i strykklass, d. v. s. minskar förutsättningarna för jämlikhet. Ett genomförande av särsbeskattningen måste också kräva en avsevärd övergångstid, under vilken man kan tänka sig att samoch särbeskattningen fungerar jämsides. Det skulle således bli en successiv övergång till det senare systemet. Det är således för centerpartiets del alldeles klart att en skattereform — som vi hoppas kan genomföras snart — måste syfta till att i första hand lätta skattebördan för människor i de lägsta inkomstklasserna. Särskilt den kommunala skatten är — såsom framhållits — betungande för många grupper. Hela 90 procent av alla skattebetalare erlägger mer skatt till kommunen än till staten, och man måste komma upp i ganska höga inkomstlägen innan statsskatten väger över. Vi har därför under en följd av år krävt införande av ett särskilt schablonavdrag i den kommunala beskattningen just med hänsyn till låginkomstgrupperna. Vi är angelägna om att understryka att en sådan mer genomgripande skattereform, som finansministern från denna talarstol i dag har utlovat, också i första hand lättar skattebördan på den kommunala sidan. Samtidigt måste man givetvis kompen-: sera kommunerna. Eljest skulle refor-- men urholka den kommunala skatten. Till sist, herr talman, skall jag med några ord beröra centerpartiets reser-- vation angående företagsbeskattningen. I en motion med anledning av komplet-- teringspropositionen har vi föreslagit en snabbutredning om inrättande av särskilda fonder i företagen, som dessa skulle få använda för investeringar i vissa begränsade geografiska områden av landet, vilka har speciella SyS selsättningsproblem. I dag är det angeläget att investeringsfonderna används i samma syfte, eftersom det där finns pengar fonderade. Men investeringsfonderna har vissa begränsningar, som de nya fonderna inte skulle få enligt vårt förslag. Dessa fonder med lokaliseringspolitiskt syfte skulle tillåtas i alla företag och således inte såsom investeringsfonderna vara begränsade till aktiebolag, ekonomiska föreningar eller dylikt. Därmed skulle även de mindre företagen få ökade möjligheter till fondanvändning. Dessutom har vi som bekant haft åtskilliga investeringar från investeringsfonder, vilkas tyngsta del använts i områden där det inte finns sysselsättningssvårigheter men som storföretagen fått igenom för en liten investering i t.ex. skogslänen. De skattemässiga fördelar som skulle förknippas med fondavsättningar uppvägs i detta fall enligt vår uppfattning av de samhällsekonomiska vinster som uppstår om man därmed kan öka sysselsättningsmöjligheterna på orter där dessa är otillräckliga i dag. Dessutom skulle även de berörda företagens lönebetalningsförmåga något förbättras, vilket är väsentligt för arbetskraften i dessa företag. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 till bevillningsutskottets betänkande nr 50.

Herr talman! Bevillningsutskottet är väl det enda utskott som får uppleva att ett statsråd uppträder som talesman för dess majoritet och partiledarna som reservanternas förespråkare, såsom har skett här. Med anledning av detta och med tanke på att herr förste vice talmannen har uppmanat oss att fatta oss kort ber jag med dessa ord att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Från bankoutskottet föreligger två utlåtanden. Det första, nr 38, behandlar motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Det är fråga om dels en principmotion som mittenpartierna gemensamt avlämnat i båda kamrarna, dels ett motionspar från moderata samlingspartiet vari det framställts krav på en parlamentarisk besparingsutredning. Det andra utlåtandet, nr 39, behandlar två motionspar med mera begränsade syften som centerpartiet och folkpartiet, nu vart för sig, väckt i anslutning till tilläggspropositionen. Utskottets socialdemokratiska hälft har genomgående avvisat motionsyrkandena. Oppositionspartierna har, med mindre modifieringar på någon punkt, hållit fast vid synpunkterna från motionerna, och resultatet har blivit reservationer över hela linjen. I fråga om utlåtandet nr 38 står bakom reservationerna en enig borgerlighet, så när som på en punkt. I utlåtandet nr 39 har däremot vi som företräder moderata samlingspartiet — med undantag för punkten om storstädernas expansion — ansett att vi redan redovisat vårt ställningstagande i utlåtandet om lokalisering och därför saknat anledning till förnyade påpekanden. Så mycket om det tekniska. Av sakfrågor tänker jag egentligen bara ta upp en enda. I den reviderade nationalbudgeten, som vi fick häromdagen, presenteras en kreditmarknadskalkyl, där det räknas med en nettokreditgivning under innevarande år på 21 miljarder kronor. Det är nytt svenskt rekord, drygt 1 miljard kronor mer än den kredit som förmedlades under 1968. I siffrorna ligger ändå inte någon post för ökade statstjänstemannalöner. Att sådana kommer vet vi alla, och om inga andra inkomstkällor flödar rikligare än man nu räknat med måste statens upplåning bli större. Av de fyra konkurrenterna på lånemarknaden — stat, kommuner, bostäder och näringsliv — beräknas näringslivet genom ökad investeringsbenägenhet 1969 gå förbi bostäderna och hamna på 8,5 miljarder kronor mot bostädernas 8 miljarder kronor. För näringslivet betyder det en ökning på 1 miljard kronor i jämförelse med 1968. På utbudssidan är det affärsbankernas utbud som fungerar som restpost, d. v. s. förs upp med den siffra som behövs för att räknestycket skall gå jämnt upp. I anslutning till det konstaterandet vill jag nu göra några reflexioner. Om affärsbankerna i enlighet med kreditmarknadskalkylen under 1969 skulle stå för 6 miljarder kronor av nettokreditgivningen behöver med gällande bestämmelser en väsentlig del av det beloppet läggas i likvida tillgångar för att bankerna skall uppfylla kravet på likviditetskvot. Vad som blir över skulle knappast räcka till att klara ens den utlåning till näringslivet som affärsbankerna stod för 1968, än mindre för de högre krav som kommer att ställas i år. Det är i den belysningen som man bör se mångas undran över att riksbanken i sin omsorg om valutaläget och bostadsfinansieringen i mars tillgrep åtgärden att skärpa framräkningssättet för affärsbankernas likviditetskvoter. Man räknar med att de nya reglerna i genomsnitt innebär en skärpning på omkring 4 procent i jämförelse med de grunder som gällde tidigare. Som extra bekymmer tillkom att riksgäldskontoret samtidigt upphörde att ge dagslån till bankerna, vilka då blev tvungna att planera för sin likviditet med större marginaler. Hur skall detta gå ihop? Jag har inte sett något svar på den frågan. Om ingen ändring sker står vi inför risken att näringslivet inte kan få sina kreditönskningar tillgodosedda. Det skulle innebära att näringslivet inte kunde ta till vara de chanser som den livligare konjunkturen nu erbjuder. Det är osäkert hur länge medvinden blåser — det gäller att fånga upp den medan den varar. Kreditsvårigheter skulle innebära att företagen inte kunde försäkra sig om de råvarueller halvproduktlager, som det är tryggt att ha när det artar sig till köprush på marknaderna, och att man inte skulle kunna skaffa maskiner och utrustningar för utvidgningar som i och för sig bedöms som lönsamma. Vår exportindustri skulle inte heller kunna lämna de leverantörskrediter som numera är ett så viktigt försäljningsargument. Sådana perspektiv är allvarliga. De gör det i första hand angeläget att undersöka, om inte andra kreditanspråk kan pressas ned. Men hur är det på den punkten? Bostäderna skall ha sitt, det vet vi. Riksbankens nya ingrepp var ju delvis betingade just av en önskan att underlätta bostadsfinansieringen. Kommunernas anspråk är inte heller lätta att pressa ned. Utvecklingen av statsutgifterna är oroande. Den höga statsupplåning som utgiftsöverskottet kräver är besvärande. I det läget är det trots finanasministerns leda vid tanken, uttalad senast i dag, naturligt att på nytt föra fram tanken på en parlamentarisk besparingsutredning. Den skulle inte minst inrikta sig på att kartlägga effektiviteten i den statliga verksamheten, där rationaliseringen för närvarande bedrivs på ett ganska splittrat sätt av olika instanser. Förslaget om en parlamentarisk besparingsutredning förs fram i reservationen 3 i bankoutskottets utlåtande nr 38, och jag ber här att få yrka bifall till denna reservation. Jag sade nyss att det främst var hänsyn till vår valutaställning som föranledde riksbanken att skärpa kreditrestriktionerna. Det konstaterandet skulle kunna ge anledning till reflexioner dels kring vår bytesbalans, dels kring den internationella valutasituationen och hur den berör oss. Finansministern — och andra med honom — har emellertid naturligt nog redan varit inne på detta spörsmål, och i första kammarens protokoll kan vi om någon dag läsa ett interpellationssvar som herr Gösta Jacobsson fick om de internationella valutaproblemen. Det kunde vara frestande att kommentera en del av de uttalanden som gjorts, till exempel finansministerns oreserverade formuleringar om att D marken inte kommer att skrivas upp eller hans bestämda avståndstagande från dem som rekommenderar större svängningsutrymmen för valutorna. Men talarlistan är lång, herr talman, och jag nöjer mig, som jag lovade, med att ha fört fram synpunkterna på kreditmarknadskalkylen.

Herr talman! Den ekonomiska politiken, som vi i dag debatterar, omspänner stora och vida områden, och från denna talarstol har väl redan sagts det mesta om dessa problem, men det är ändå några synpunkter som jag skulle vilja anföra. Att vi kommer att få en viss överhettning i konjunkturen under detta år är vi för dagen ganska överens om. Utvecklingen har också visat att vi är på väg in i en god konjunktur som utvecklar en mycket stark uppgång på många områden. Samtidigt som vi har en konjunkturuppgång i vissa delar av vårt land är emellertid bilden den rakt motsatta inom andra delar av landet. Man kan knappast säga att någon direkt ljusning kan skönjas där, även om någon liten förbättring har förmärkts i de norra områdena. Fortfarande råder dock en mycket besvärande arbetslöshet där. Finansministern redogjorde tidigare för att vi, samtidigt som det är brist på arbetskraft i de expanderande orterna i landet, får dras med en arbetslöshet som fortfarande ligger på en mycket hög nivå inom skogslänen. Generella medel kommer att insättas för att dämpa konjunkturen och investeringsverksamheten, om det ser ut att bli risk för en överhettning, men de åtgärderna måste naturligtvis begränsas till just de områden där risken för överhettning föreligger. Kreditpolitiska medel har redan insatts genom den begränsning som affärsbankerna måste iaktta — detta brukar vara den första åtgärd som man vidtar för att dämpa takten. Men då läget i skogslänen motiverar ytterligare stimulansåtgärder bör de kreditpolitiska åtgärderna utformas så, att de regionerna inte drabbas av restriktioner. Man får här inte tillgripa rent generella restriktioner, utan dessa bör enligt min uppfattning så anpassas till förhållandena, att de blir ett smidigt instrument; om man måste dra åt svångremmen på vissa ställen måste man inom andra områden vidta åtgärder av annat slag för att få ut den effekt som eftersträvas. Jag anser därför att särskilda villkor bör gälla för de regioner som har det besvärligt för närvarande och som kan bedömas få det besvärligt också i framtiden, eftersom det skulle gynna en ökad investering på de områden där mycket stora behov av stimulans nu föreligger. Investeringsfondernas «användande bör få förtur för investeringar inom skogslänen, och det bör klart utsägas från statsmakterna, att frisläppandet av fonderna förutsätter investeringar i de sysselsättningssvaga områdena. Jag tror att det är nödvändigt att det klart utsägs, att om dessa fonder släpps fria, så bör de användas med prioritet på de områden där de i första hand behövs. De är ju avsedda att användas i en lågkonjunktur. När det råder lågkonjunktur inom vissa delar av landet, bör man därför söka styra flödet av medel från investeringsfonderna till dessa områden, i den mån man kan göra det. Detta förutsätter givetvis att de som har sådana fondmedel insatta på riksbanken är villiga att göra dessa investeringar och att detta är förenligt med deras intressen. I debatten om lokaliseringspolitiken var vi också inne på tanken — åtminstone framfördes den mycket starkt från folkpartihåll — att man måste förutom dessa åtgärder även tillgripa andra medel för att stimulera företagen att göra sina investeringar på de ställen där de ur samhällsekonomisk synpunkt är mest värdefulla. De kommunala investeringarna kommer också in i bilden. Det är alldeles uppenbart att dessa bör prioriteras för de kommuner som får göra följdinvesteringar genom privata eller statliga investeringar. Om en industri investerar på en ort följer helt automatiskt att kom munen måste göra mycket stora investeringar. Jag anser att de kommuner som måste göra sådana investeringar — många gånger mycket snabbt — lättare skall kunna komma ut på lånemarknaden och bli prioriterade när det gäller deras uppkommande kapitalbehov. Den ekonomiska politiken bör enligt min uppfattning så differentieras, att lättnader insätts i de områden där det är motiverat och att åtstramningar drabbar de områden där man befarar överhettning i konjunkturen. Herr talman! Efter det jag nu anfört skall jag be att få beröra reservationerna. Jag skall göra det synnerligen kortfattat. I reservationen 1 till bankoutskottets utlåtande nr 38 upptas frågan om stabiliseringspolitiska konferenser. Reservanterna understryker att förslaget inte innebär någon rekommendation om ingrepp i arbetsmarknadsparternas frihet att träffa avtal. Det vill jag särskilt understryka. Det är också givet att metoden inte kan tillämpas vid pågående avtalsförhandlingar. Förtroendet för statsmakternas vilja att åstadkomma samhällsekonomisk balans bör stärkas, och parterna bör få ett sådant förtroende till denna, att de inte på grund av förväntade prisstegringar ser sig nödsakade att gardera sig för prishöjningar, vilket skulle få till följd att prisstegringarna ytterligare påskyndades. Stabiliseringskonferenserna har sin viktigaste uppgift innan de egentliga avtalsförhandlingarna börjar. Om vi haft sådana konferenser före nu pågående avtalsförhandlingar, skulle vi kanske ha kunnat undvika den situation som vi för dagen hamnat i. Parterna har ju varit något ovissa om hur utvecklingen skulle komma att gestalta sig. Hade de vetat mer om förutsättningarna tror jag att de lättare skulle ha kunnat komma överens, eftersom de då hade haft lättare att bedöma det utrymme som finns. Vi är väl alla överens om en sak, nämligen att den situation som vi har hamnat i då det gäller avtalsförhandlingarna är i allra högsta grad otillfredsställande. I reservationen 2 a föreslår reservanterna en utredning om ett ekonomisksocialt råd. Utskottsmajoriteten motsätter sig en sådan utredning, och det är inte första gången. Reservanterna anser att det skulle vara av värde om ett sådant råd kunde skapas, då det kunde innebära ett verksamt medel för att åstadkomma <samhällsekonomisk <balans. En bättre belysning av olika intressen skulle därigenom kunna erhållas, vilket skulle vara av utomordentligt värde. I reservationen 3 föreslår reservanterna tillsättandet av en besparingsutredning med parlamentarisk sammansättning. Utskottsmajoriteten anser att vi redan nu har tillräckligt med organ för att bevaka kostnadsutvecklingen. De organ som vi har är värdefulla — det skall inte bestridas — och de har naturligtvis sin stora betydelse, men det hindrar inte att man ytterligare fördjupar sig i dessa problem. En besparingsutredning innebär inte att man minskar verksamheter eller gör indragningar utan att tillgängliga resurser används på sådant sätt att man får ut mesta möjliga effekt av dem. Den begränsning som alltid kommer att finnas när det gäller utrymmet för lösning av olika uppgifter förutsätter att uppgifterna kan lösas på billigaste och rationellaste sätt. Om så kan ske, skapas också utrymme för andra saker som annars kanske måste skjutas på framtiden. I reservationen 4 föreslår reservanterna utredning beträffande olika finanspolitiska åtgärders verkningar på produktion, sysselsättning och inkomstfördelning samt av förväntningsbilden inom näringslivet för en bättre och snabbare bedömning av konjunkturutvecklingen. Vi anser att de ekonomiskpolitiska besluten skall kunna grundas på bästa möjliga kunskaper. Det material som vi nu har till förfogande är inte tillräckligt för de bedömningar som måste göras. Vi anser därför att en utredning om dessa frågor borde kunna presentera framkomliga vägar och ge bättre underlag för de bedömningar som skall göras och de beslut som skall fattas. I reservationen 5 säger reservanterna att de vill att budgetplaneringen skall utbyggas med ett längre tidsperspektiv framåt och att en översiktlig nationalbudget i arbetskraftstermer skall upprättas. Vi anser att de nuvarande planeringsrutinerna inte fyller de krav som man bör ställa. Reservanterna berör även andra uppslag och påpekar även värdet av att det enskilda sparandet uppmuntras och konkurrensens värde från olika synpunkter tillvaratas. Vad beträffar den konkreta utformningen av den ekonomiska politiken anser vi att de synpunkter som vi har framfört i de olika reservationerna bör tillmätas ökad vikt. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 a, 3, 4 och 5 som är fogade till bankoutskottets utlåtande nr 38.

Herr talman! Till bevillningsutskottets betänkande nr 50 har i reservationer av ledamöter tillhörande moderata samlingspartiet tagits upp en rätt bred punktöversikt av frågor som sammanhänger med kompletteringspropositionen, med tyngdpunkten lagd på skattelagstiftningen och dess framtida utformning. Andra åtgärder i sammanhanget har från bl.a. vårt håll aktualiserats och upptagits till beredning av bankoutskottet, som redovisar sin behandling härav i utlåtandet nr 38, vilket även ligger på riksdagens bord för behandling just nu. I våra reservationer till bevillningsutskottets betänkande säger vi att det nuvarande skattesystemet i många avseenden har spelat ut sin roll och därför skyndsamt bör ersättas med ett som bättre tillgodoser dagens och morgondagens krav. Riktigheten av detta påpekande framstår, tycker jag, i sin rätta belysning, om man betänker att huvuddragen i skattelagstiftningen tillkom genom 1928 års kommunskattelag med tillhörande författningar. Sedan den tiden har såväl samhället som den enskildes levnadsförhållanden helt omgestaltats. Inom näringslivet finns knappast något kvar av de förhållanden och förutsättningar för produktion och marknadsföring som rådde under 1920 och 1930-talen.

Detta belyser enligt min mening klart att tiden är mogen för en genomgripande reform. Ingen kan ju begära att skattelagstiftningen i en tid av snabba förändringar skall kunna fylla sin uppgift efter de förutsättningar som gällde vid tillkomsten. Verkningarna av vårt föråldrade skattesystem tar sig negativa uttryck på många områden. En rik flora av ändringar som vi fått allteftersom åren gått leder inte till en förnyelse i takt med tiden, utan lagstiftningen blir härigenom endast ett lappverk. Finansministern berörde detta tidigare i dag och sköt skulden härför på oppositionen och sade, att den kommer med en mängd förslag om ändringar som gör att det lappas på gång på gång. Jag tycker att det snarare är hans egen och regeringens sak att se till att ett nytt skattesystem genomförs, eftersom det finns så många påtagliga brister i det nuvarande. Det brådskar verkligen med att vi skaffar oss ett skattesystem som är i takt med tiden, låt vara att det säkerligen också i framtiden måste reformeras med hänsyn till utvecklingen om det skall fungera tillfredsställande. Skattelagstiftningens verkningar är mångskiftande, och det är av stor vikt att vid utformningen ta vara på vunna erfarenheter av såväl positiv som negativ art. För alla framstår det i dag som självklart att vi måste ha skatter av en sådan storleksordning att en betydande del av medborgarnas inkomster överförs på det allmänna. Vidare råder i dag, tror jag, i stort sett enighet om att taket för det totala skattetrycket inte nämnvärt kan höjas.

Detta skapar förutsättningar för kreditinstitut och möjligheter för företagen att genom självfinansiering göra investeringar i tekniskt alltmer komplicerade och därför kapitalkrävande maskiner och annan utrustning. Jämsides med skatteförslaget fäster vi även stort avseende vid det förslag vi aktualiserat hos bankoutskottet, i vilket vi påyrkar en parlamentarisk besparingsutredning för översyn av de offentliga utgifterna — närmast i syfte att bringa balans i stegringstakten mellan dessa och den årliga produktionen. Skall man kunna hålla god ordning på ekonomin gäller det — för såväl enskilda som företag — att se på både utgifter och inkomster. Detta gäl ler i minst lika hög grad för det allmänna. Enligt min mening är de synpunkter vi här framlagt av grundläggande betydelse för bevarandet av enskilt ägande och ett effektivt näringsliv. Vi har under årens lopp ihärdigt fört fram förslag till ökat sparande och förmögenhetsbildning. Vi ser med olust på allt detta i många fall obalanserade tal som under senare tid förts mot människors rätt att äga förmögenhet och mot arvsrätten, som intimt hänger ihop med familjeband och släktgemenskap. Hos alla människor finns en naturlig önskan att äga något för egen del. När vi nu nått dithän att möjligheter skapats till ägande även för människor som tidigare saknat sådana möjligheter, varför skall vi då beröva dem rätten att låta något av detta gå till barn och efterkommande, som de under sin tid strävat att fostra och hjälpa? Utifrån vår grundsyn har vi konsekvent lagt stor vikt vid utformningen av kapitalvinstbeskattningen, förmögenhetsoch arvsbeskattningen m.m. Den utveckling inom dessa områden som vi nu kan spåra ger anledning till skärpt uppmärksamhet. Det talas just i dessa dagar om skärpning av skatten på fastigheter vid den kommande fastighetstaxeringen, och enligt vad som antytts från pågående utredningsarbete i fråga om kapitalbeskattningen finns anledning hysa farhågor för skärpningar. Om inte måttfullhet och sunt ekonomiskt tänkande får prägla utformningen av inte minst dessa avsnitt av skattelagstiftningen kan resultatet bli ett hot mot både ägande och ekonomiska villkor för medborgarna, för både stora och små inkomsttagare och förmögenhetsägare. Vi vill på vårt håll gärna se att en sänkning av förmögenhetsskatten kommer till stånd för de mindre och medelstora förmögenheterna. Vi vill inte acceptera en skärpning av nuvarande bestämmelser för någon grupp av ägare. Herr talman! Jag använde nyss ordet måttfullhet, och enligt min uppfattning har vi strävat efter måttfullhet i de riktlinjer vi antytt för ett kommande utredningsarbete. Vi vill hålla fast vid skatteförmågeprincipen, och i konsekvens därmed förordar vi frihet från statlig inkomstskatt för lägre inkomsttagare, folkpensionärer m.fl. Vidare anser vi att en höjning av den indirekta beskattningen, som kanske blir nödvändig, måste medföra kompensation för ökad belastning på dessa grupper. Beteckningen måttfullhet anser jag även gälla våra förslag till bankoutskottet, i vilka vi säger att en besparingsutredning bör tillsättas med sikte på att åstadkomma besparingar i de offentliga utgifterna, så att dessa procentuellt inte stiger snabbare än den årliga produktionen. Herr talman! Med dessa kortfattade kommentarer till de förslag vi fört fram 1 förevarande utskottsutlåtanden ber jag att få instämma i de yrkanden som herr Magnusson i Borås tidigare framställt. Jag yrkar även bifall till reservationerna i bankoutskottets utlåtande nr 38.
Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 38 behandlas de vid riksdagens början väckta borgerliga partimotionerna angående den ekonomiska politiken. Mittenpartiernas motioner aktualiserar i fem punkter i stort sett gamla välkända förslag. Det första är en i allmänna ordalag hållen hemställan att åtgärder skall vidtas för att skapa trygghet för den fulla sysselsättningen och motverka prisoch kostnadsstegringar. För det andra återkommer man till frågan om rundabordskonferenser eller, som de nu döpts om till, stabiliseringskonferenser. I punkt 3 vill motionärerna att ett ekonomisk-socialt råd inrättas med uppgift att klara en effektiv stabiliseringspolitik. För det fjärde yrkar motionärerna att det skall tillsättas en parlamentarisk besparingsutredning. Den punkten överensstämmer med tankarna i motioner från moderata samlingspartiet. För det femte önskar mittenpartierna en parlamentarisk utredning som skall belysa verkningarna av olika finanspolitiska åtgärder och göra en snabbare bedömning av konjunkturutvecklingen. I den långa debatt som förts i dag har de flesta frågeställningar som berör den ekonomiska politiken belysts, och jag skall därför endast kortfattat kommentera de reservationer som är knutna till bankoutskottets utlåtande nr 38. I reservationen 1, bakom vilken står samtliga borgerliga ledamöter i utskottet, yrkar reservanterna på stabiliseringskonferenser. Utskottet har flera gånger, såsom även både herr Regnéll och andra talare påpekat, avvisat motsvarande krav. Utskottet remitterade år 1966 liknande motioner till ett antal i sammanhanget aktuella organisationer, bl.a. Svenska arbetsgivareföreningen, LO och TCO. Alla dessa tre organisationer avstyrkte bestämt motionskraven. Endast SACO kunde tänka sig att vara med, dock under vissa förutsättningar, nämligen att dessa konferenser inte på något sätt fick inkräkta på den fria fackliga förhandlingsrätten. Det skulle emellertid bli fallet om man skulle följa motionärernas och reservanternas förslag. I realiteten avstyrkte alltså även SACO. Reservanterna menar i dag att en stabiliseringskonferens borde ha hållits före avtalsförhandlingarnas början detta år, men eftersom de stora och tunga arbetsmarknadsorganisationerna tidigare bestämt har avvisat tanken på sådana konferenser, lär det bli svårt att få dem att sätta sig ned vid förhandlingsbordet i detta sammanhang. Riskerna med sådana fristående arrangemang över huvudet på riksdagen är uppenbara. Förekomsten härav kunde medföra en överflyttning av den offentliga ekonomiska debatten, som naturligtvis skall föras här i riksdagen, till ett slutet sällskap på annat håll. Detta är en form för ekonomisk debatt som vi på socialdemokratiskt håll inte vill vara med om, och därför avvisar vi bestämt dessa tankegångar. Inget nytt har heller inträffat sedan vi senast behandlade denna fråga, som skulle kunna föranleda oss att ändra uppfattning. Samma förhållande gäller beträffande reservationen 2 a, som är en mittenpartireservation, i vilken föreslås inrättandet av ett ekonomisk-socialt råd. Detta är en annan variation på den tanke som ligger bakom stabiliseringskonferenserna. Tilltron till sådana från riksdagen fristående organisationer tycks vara stor på mittenpartihåll. I en rad andra länder finns för övrigt olika former av ekonomiska råd, men efter vad jag kan förstå har de inte fungerat särdeles väl varför vi inte har någon anledning att ta efter dessa idéer. Med samma motiveringar som beträffande reservationen 1 avstyrker utskottsmajoriteten förslaget. När det gäller kravet i reservationen 3 angående tillsättande av en parlamentarisk besparingsutredning anser utskottsmajoriteten en sådan utredning vara ganska meningslös. Den utredning i samma syfte som fanns på 1950-talet gav inte några påtagliga resultat. Som utskottet anför talar starka skäl för att en ny utredning skulle ge lika dåligt resultat. Det torde vara klokast att lita till de organ som riksdagen nu förfogar över, riksrevisionsverkets förvaltningsrevision, statskontoret och försvarets rationaliseringsinstitut etc. I reservationen 4 hemställes om en utredning av finanspolitiska åtgärders verkningar. Motionärerna vill ha en samlad översyn av hela detta problemkomplex. Såväl reservanterna som utskottsmajoriteten är ense om nyttan av så omfattande kunskaper som möjligt när ekonomisk-politiska beslut skall fattas. På detta område bedrivs ett omfattande forskningsoch utredningsarbete som väl torde täcka det aktuella behovet. även på denna punkt anser utskot tet således att det är omotiverat att vidtaga några särskilda åtgärder. Reservationen 5 slutligen avser »långtidsplanering inom statsdepartementen». Man måste redan nu inom departementen arbeta med ganska långtgående bedömningar av konjunkturutvecklingen. Enbart utarbetandet av statsbudgeten börjar tidigt på hösten ena året, och densamma fastställes året därpå av vårriksdagen för att sedan gälla ytterligare ett år, vilket i realiteten betyder en ekonomisk planering för två år framåt. Utöver dessa planeringar utarbetas årligen inom finansdepartementet långtidsbudgeter, och vidare företas ju långtidsutredningar. Motionärernas krav torde därmed vara tillgodosedda. Jag hänvisar i detta sammanhang till bilaga 2 i kompletteringspropositionen. Så till bankoutskottets utlåtande nr 39, som behandlar mittenpartimotionerna i anledning av kompletteringspropositionen. Man blir en aning konfunderad när det i vårsessionens sista timmar väcks motioner som huvudsakligen upptar lokaliseringsoch regionpolitiska frågor. Jag kan förstå den del av motionerna som behandlar valutaoch ränteproblemen, men att nu starta en ny lokaliseringsdebatt har jag inget intresse av att medverka till. Jag inser för övrigt inte varför dessa lokaliseringsresonemang förs, eftersom riksdagen på förslag av bankoutskottet i största enighet beslutat om hur vi skall tackla dessa frågor. Jag lämnar således åsido de delar av motionerna som omfattas av de tre första reservationerna vid bankoutskottets utlåtande nr 39. Jag vill emellertid framhålla att utskottet som vanligt trots tidsnöden grundligt behandlat motionerna. I centerpartimotionerna föreslås bl.a. att ett särskilt organ skall tillsättas för kontakterna mellan staten och de små och medelstora företagens organisationer för att intressera dessa företagargrupper i lokaliseringssammanhang. Ut skottsmajoriteten menar att ett sådant organ är överflödigt därför att siaten självfallet skall ta kontakter härvidlag. Herr Börjesson i Glömminge framhöll också att detta redan är på gång. I utskottsutlåtandet har vi ändå skrivit in dessa självklarheter på förslag av dessa företagargruppers företrädare i bankoutskottet, herr Stefanson från första kammaren. Han för sin del ansåg den skrivning som nu återfinns i utlåtandet fullt tillräcklig. Således skulle ett bifall till reservationen 2 vid bankoutskottets utlåtande nr 39 innebära att man slog in öppna dörrar. Och jag förstår inte herr Börjessons i Glömminge rekommendation att vi inom utskottsmajoriteten just av den anledningen, att centerpartisterna här har fått igenom precis vad de vill, skulle rösta för reservationen. Snarare är väl motsatsen fallet, och jag tycker därför inte att man behöver göra så stort väsen av reservationen i denna del. Reservationen 6 går ut på att regeringen skall ta initiativ till överläggningar angående ränteutvecklingen och valutaproblemen ur internationell synvinkel. Jag är nästan böjd att karakterisera den propån som ett försök att föra ut de borgerliga funderingarna om rundabordskonferenser på det internationella planet. Jag tror inte att man vinner så mycket med att inrätta ytterligare internationella organ utöver dem som redan sysslar med dessa ting. Det blir bara dubbelarbete i onödan. Säkert kan Sverige göra sin röst hörd i de nu fungerande internationella samarbetsorganen, bl.a. i den ekonomisk-politiska kommittén inom OECD och en arbetsgrupp inom denna kommitté som har regelbundna sammanträden om det internationella ekonomisk-politiska läget i OECD-länderna. Jag förutsätter att de problem som reservanterna aktualiserat hör hemma i dessa resonemang. Herr talman! Slutsatsen blir således att jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till

Herr talman! På grund av den tidsnöd som präglar riksdagens arbete i kväll skall jag försöka fatta mig kort och inte ingå på en ny lokaliseringsdebatt. Vi motionärer vände oss i motionen inte mot den föreslagna försöksverksamheten, men vi vill inte att de nya hyrestillskotten skall kunna användas som ytterligare ett instrument för att styra folkomflyttningen från vissa områden av landet till andra områden. Vi reservanter anser att risken för en varaktig avflyttning av icke önskvärda mått allvarligt bör uppmärksammas. Även om en utjämning av den geografiska arbetskraftsbalansen eftersträvas för att öka förutsättningarna för en resursskapande produktion, så bör en på sikt förväntad bättre arbetsmarknadssituation i hemorten tillmätas ett högre värde och beaktas i första hand. Det positiva synsätt på en mer effektiv lokaliseringspolitik som kom till uttryck vid riksdagens behandling av bankoutskottets utlåtande nr 30 i den gångna veckan utgör enligt min uppfattning ett fullgott skäl för att nu yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 121 fogade reservationen.
Herr talman! Försöksverksamheten med hyrestillskott är naturligtvis en liten delfråga i en debatt som handlar om den ekonomiska politikens huvudlinjer. Men det är en icke oviktig delfråga. Försöksverksamhetens utformning är av principiell betydelse för vår arbetsmarknadsoch trygghetspolitik. För närvarande är det så — som herr Petersson i Gäddvik antydde — att arbetsmarknadsstyrelsen tills vidare får utbetala vissa hyrestillskott i samband med att flyttande arbetskraft slutgiltigt byter bostadsort. Detta tillskott betraktas som ett alternativ till det nuvarande bortavistelsebidraget, och syftet med försöksverksamheten är att underlätta flyttning av arbetskraft. I ett par motioner har yrkats att hyrestillskottet skall utgå som ett komplement till bortavistelsebidraget och att det inte får användas som instrument för att styra folkomflyttningar inom landet. Folkpartiets representanter i statsutskottet har anslutit sig till en reservation, i vilken det framhålls att bidragsgivningen har fått sådan utformning att det finns risker för varaktig flyttning av arbetskraft från skogslänen. Bidragsgivningen får ju inte motverka lokaliseringspolitiska insatser. Vi menar att de statliga bidragen bör utformas så, att avflyttningen från områden med brist på arbetstillfällen inte blir definitiv. Arbetsmarknadspolitiken består av många olika detaljåtgärder, som tillsammans bildar en helhet. För att helheten skall fungera bra fordras att delarna är väl utformade. Vi vill medverka till försöksverksamheten med hyrestillskott, men vi vill ha en bättre utformning av den. Herr talman!

Herr talman! Jag skall försöka vill Tara herr talmannens önskemål om ett kort anförande, som ansluter sig till ;statsutskottets utlåtande nr 121. Bakgrunden till försöksverksamheten med de särskilda hyrestillskotten är enligt departementschefen en önskan att ytterligare underlätta flyttning av arbetskraft. Denna kommer att försiggå framför allt från Norrland till stor ;stadsområdena i södra Sverige, det vet vi. I olika sammanhang framhålls från socialdemokratiskt håll det mycket stora värdet av denna verksamhet. Centern är inte alls entusiastisk för den. Vi an :ser att denna verksamhet leder till ökad obalans i samhället. Den snedvrider näringslivets = lokalisering, eftersom arbetskraften levereras utan kostnad till företag i de mest upphettade områdena. Den ökar bostadsköer och trängsel «och försvårar miljöproblemen i de nyss nämnda områdena. Den upplevs i många fall som den enda bittra utvägen då ingen valmöjlighet erbjuds. Många människor anser att de behandlas som känslolösa kollin. Detta är exempel på negativa effekter av den s.k. rörlighetsfrämjande politiken. Det torde vara känt att centerpartiet i stället vill prioritera åtgärder för att skapa sysselsättning där arbetskraften finns. Det är detta vi vill ha sagt i reservationen till utlåtandet. Skrivningen i statsverkspropositiotionen tolkar vi så, att socialdemokraterna som vanligt vill prioritera just (den rörlighetsfrämjande politiken. Vi :accepterar flyttningsbidragen men vill inte prioritera dem. I det moderna dynamiska näringslivet med stora förändringar på grund av den tekniska utvecklingen är en relativt stor rörlighet av arbetskraften ofrånkomlig. Samhällets medverkan kommer helt naturligt in från såväl näringspolitisk som social synpunkt. Centerpartiet — accepterar flyttningsåtgärder som en sista utväg för dem som inte vill flytta när arbete finns på hemorten eller kan erhållas där efter omskolning.

Man kan möjligen förbättra sysselsättningsbalansen men inte skapa fler arbetstillfällen. Om man fortsätter tankegången måste skrivningen innebära att om man flyttar bort praktiskt taget alla människor därifrån förbättras sysselsättningsläget i skogslänen. Är det så utskottet menar? Den första delen i denna korta mening innehåller något som jag också vill ta upp. Det står att man genom flyttningen vill hindra överansträngning av resurser i de upphettade regionerna. Om det är så måste den föreställningen vila på förutsättningen att det är någonting ödesbundet och alldeles oundvikligt med en ständig expansion just i dessa områden och en ständig och lika oundviklig tillbakagång i övriga delar av Sverige. Är det verkligen på det sättet? Hur stämmer det med bankoutskottets utlåtande nr 30, som vi diskuterade för ett par dagar sedan, och med statsutskottets utlåtande nr 57 om den regionala utvecklingen, där både utskottet och riksdagen var helt eniga i sin uppfattning?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

Herr talman! När man nu kommer upp i den här talarstolen är det ungefär som att komma på ett dåligt efterkalas i Småland. Det mesta är väl redan sagt. Låt mig med en lätt travestering av Hasse Alfredson säga att lokaliseringspolitiken är som en karamell; man kan suga och suga och suga ur »det göttaste». Jag tycker faktiskt vi har sugit ur det godaste ur lokaliseringspolitiken efter att ha debatterat den i kammaren tre gånger under de senaste 14 dagarna och även i dag. Därför finns det inte så mycket att tillägga. Låt mig bara citera något för att belysa reservationen. Det ena som reservanterna anmärker på är att utskottet skriver: »Hemställan i motionerna i denna del torde inte syfta till att avvisa eller inskränka försöksverksamheten på grund av dess avsedda rörlighetsfrämjande effekt.» Reservanterna vill ha följande ändring: »Därmed ökar emellertid också risken för en varaktig avflyttning från nämnda län.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

Vi har fördenskull inte funnit anledning att ansluta oss till reservationen 2. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 6.

Herr talman! Jag skall be att få runda av dagens debatt med några funderingar kring den näraliggande ekonomiska framtiden. Men låt mig först ge finansminister Gunnar Sträng en komplimang för den analys av det ekonomiska läget som han gjort i kompletteringspropositionen. Det är nästan oroande för en oppositionspolitiker att behöva ge sådana här komplimanger. Men rätt skall vara rätt, och även den som försöker finna fel måste konstatera att den redovisning av läget som finansministern gjort är bra och riktig. Jag tycker att man särskilt har anledning att observera den vikt som finansministern numera — det har inte alltid varit på det sättet — lägger vid det svenska näringslivets konkurrenskraft samt nödvändigheten av att stärka den och att följa med i utvecklingen genom produktivitetsstimulerande investeringar av olika slag. Men man frågar sig: Kommer den socialdemokratiska regeringspolitiken att motsvara de anspråk som sådana här förpliktande konstateranden ställer? Kan vi alltså utgå ifrån att de medel som kommer till användning i detta syfte väljs med sam ma målmedvetenhet och realism? Det är i det hänseendet som man kan ha anledning att hysa visst tvivel. Jag återkommer till den frågan om en stund. Finansministern är försiktig i sin konjunkturbedömning — det kan vi alla konstatera. Redan i slutet av detta år — den nya högkonjunkturens första år — väntar finansministern liksom många andra bedömare ute i Europa en regress. Den försiktigheten tycker jag är motiverad, ty osäkerheten är betydande. Det finns flera för en fortsatt gynnsam utveckling alarmerande latenta företeelser som när som helst och väldigt plötsligt kan helt förändra läget. Är vår handlingsberedskap — ett ord som Gunnar Sträng ofta använder — tillräckligt hög? Kan regeringen förväntas vara beredd att förutsättningslöst vidta de åtgärder som kan behövas för att bevara och förstärka den svenska ekonomin? Vi vet att 1968 års konjunkturförbättring påverkade läget här hemma långsammare än i andra länder. När man konstaterar detta, ligger däri ett bemötande av finansministerns kritik emot oss för våra krav för jämnt ett år sedan på en mer generell stimulanspolitik. Jag tror inte — i motsats till finansministern — att generella stimulansåtgärder förra våren skulle ha lett till sämre resultat. Tvärtom! Jag tycker också att det finns anledning att vända sig mot finansministerns beskyllningar tidigare i dag mot oss att vi vid den här tiden förra året skulle ha svartmålat; vi uppträdde som korpar — tydligen Gunnar Strängs älsklingspippi. Jag skulle vara beredd att läsa upp vad jag sade förra året; det var verkligen en rätt nyanserad bild som jag då tecknade. Den bilden och de beskrivningarna står sig fortfarande. Det finns anledning att påminna om att det var först omkring det senaste årsskiftet som den otillfredsställande tendensen i vårt sysselsättningsläge började vända. Och det var först under vårens lopp som förbättringens signaler blev alldeles otvetydiga. Men vi vet alla att vi fortfarande har en alltför hög arbetslöshet i de norra delarna av vårt land. Det var först mot slutet av det första kvartalet som det uppsving i näringslivets investeringar inträffade som vi hade sett fram emot under de senaste två årens stagnationsperiod. Konjunkturbilden är alltså i dag splittrad trots tecken på en vändning uppåt. Inom flera branscher och flera företag är läget fortfarande dåligt. Produktionstillväxten förra året, 3,5 procent, låg faktiskt — det glömmer vi ofta bort — en bra bit under genomsnittet. Det är inte heller sannolikt att den förbättrade produktiviteten inom näringslivet, som finansministern talade om i dag, är ett uttryck för en ökad absolut effektivitet. Det är tvärtom mycket som talar för att en höjd arbetsintensitet, som i sin tur har berott på det dåliga sysselsättningsläget, en minskad arbetskraftsrörlighet och minskad löneglidning, har lett till den förbättrade produktiviteten. Om så är fallet understryker det ytterligare labiliteten i läget och nödvändigheten av att vidta investeringar som skapar bättre rationalisering i näringslivet. Det behovet har dessutom ytterligare accentuerats genom att vi i kostnadshänseende ligger betydligt över flertalet med oss konkurrerande länder. Jag har apostroferat finansministern för hans klara prioritering av investeringarna. Men den avgörande frågan är om den svenska ekonomin ger tillräckligt stort utrymme för de investeringsbehov som föreligger. På den punkten råder också en viss tvekan. Den kommunala investeringssidan är delvis svåråtkomlig. Bostadsbyggandet är fortfarande tabubelagt, och de utlovade förskjutningarna av statliga investeringar och beställningar skapar på något längre sikt uppdämda behov som ju så småningom måste tillgodoses, om man inte sänker den s.k. politiska ambitionsni vån. Visserligen har lönsamheten i näringslivet blivit bättre under året, men den är fortfarande låg, och i vissa branscher är den klart otillfredsställande. Självfinansieringsgraden har under året inte förbättrats i nämnvärd grad. Sambandet mellan de verkligt riskvilliga och därför — om de lyckas — på sikt särskilt utvecklingsfrämjande investeringarna har vi inte rätt att bortse ifrån. Kreditmarknaden har i förhållande till 1968 visat påtagliga åtstramningstendenser, och de har ytterligare markerats av en kreditpolitik som har försvårat för bankerna att fullgöra sina funktioner. Man har anledning att fråga sig om det är ovidkommande politiska önskemål, nämligen att stärka den statliga Investeringsbankens ställning, som har spelat in när man vidtagit vissa kreditmarknadspolitiska åtgärder. Men hur det än må vara i det hänseendet kommer med all säkerhet relationerna mellan å ena sidan behovet av en stark enskild investeringsaktivitet och å andra sidan de reella resurserna därför att utgöra ett av finansministerns verkligt stora problem under detta år. Ett annat problem är valutasituationen. Inte heller här är vårt utgångsläge särskilt starkt. Det är en smal marginal som vi balanserar på. Det är finansministern klart medveten om. Under årets första månader har utvecklingen inte varit tillfredsställande. Oavsett orsakerna är en avtappning av valutor under första kvartalet med upp emot en miljard kronor oroande. Det är klart att finansministern är bekymrad över den ökande och valutakrävande importbenägenheten i vår ekonomi. Med stigande investeringsbehov ökar som bekant importen. De just nu mycket gynnsamma prisrelationerna på importoch exportsidan kan knappast förväntas bli bestående. Det är finansministern också medveten om. Det är, herr talman, framför allt det internationella valutaläget som är ägnat att skapa osäkerhet och oro. I dagens världsekonomi, som är baserad i stort sett på ett fritt handelsutbyte mellan länderna, har det inbördes beroendet länderna emellan blivit allt påtagligare. Dessa valutastörningar är bara symtom på bristande balans i staternas interna ekonomi. Även om det internationella samarbete som finansministern hänvisar till skulle kunna leda till väsentliga reformer på valutaområdet, lär ändå som förutsättning för avgörande förbättringar alltid komma att krävas att de stora nationerna håller sin ekonomi under kontroll. Vart motsättningarna mellan å ena sidan Västtysklands och Schweiz starka ekonomier samt å andra sidan det minst sagt labila läget i Storbritannien, Frankrike och Förenta staterna kan leda är ovisst, men att utvecklingen där kommer att bli helt avgörande för vår egen ekonomi är självklart. Vi har också anledning räkna med att exempelvis höstens val i Västtyskland och det förestående presidentvalet i Frankrike kan få sådana återverkningar på dessa länders valutapolitik, att både konjunkturutveckling och samhällsekonomi på andra håll i världen inte kan bli opåverkade. Jag tycker att dessa rubbningar och påfrestningar i det internationella betalningssystemet i själva verket mer än: någonting annat har åskådliggjort vårt starka beroende av omvärlden. Den: uppfattningen, som framför allt socialdemokratiska företrädare tidigare har brukat ge uttryck åt, nämligen att vårt land skulle kunna driva sin egen väl färdspolitik i stort sett obekymrat om: utvecklingen utanför våra gränser, borde vid det här laget vara vederlagd av verkligheten. Under den senaste tioårsperioden har handeln industriländerna emellan: fördubblats. Den interna produktionsvolymens uppgång har i de här länderna varit i runt tal 50 procent. Dessa siffror är alltså ett uttryck för en starkt ökande internationell arbetsfördelning och den ekonomiska integrationen länderna emellan. Kapitalrörelserna har ökat ännu mycket snabbare än handeln. Inom OECD-länderna tycks det vara fråga om en femdubbling. Den anpassning till efterfrågan som detta är ett uttryck för har ytterligare förstärkt de ömsesidiga bindningarna och känsligheten för obalans på olika marknader. Även mindre betydande inflationistiska störningar i ett land kan snabbt få konsekvenser utanför det och påverka balansen i det internationella betalningsläget. Den industriella expansionen under efterkrigstiden har alltså förstärkt de internationella banden. På sätt och vis har — även om det kan tyckas ligga en motsägelse i detta — - blockbildningarna ute i Europa gynnat uppkomsten av en multinationell företagsamhet. Strävandena att komma innanför respektive blocks murar har medverkat till att framtvinga en mer aktiv etableringspolitik än den som annars skulle ha förts. I den internationalisering av företagsamheten som äger rum med stigande intensitet har även svenska företag medverkat, och relativt sett stiger produktionen och antalet sysselsatta j utomlands belägna svenska företag snabbare än vad fallet är inom landet. Den strävan efter arbetsfördelning som integrationen är ett uttryck för måste hälsas med tillfredsställelse, eftersom därigenom skapas högre effektivitet och lägre priser för avnämarna. Ett utbyte av teknologiska och andra produktivitetsfrämjande faktorer åstadkommes på detta sätt, och man lägger grunden för en snabbare välståndsutveckling. Detta industriella utbyte över gränserna är på sikt ägnat att också lösa upp alltmer föråldrade nationella bindningar. Ett näraliggande exempel erbjuder utvecklingen i Norden, där man inom ramen av EFTA har nått resultat som man för knappt tio år sedan inte kunde drömma om. Vi har alltså nu fått ett fast underlag för våra strävanden att förverkliga det som ligger i Nordekplanen. Vi har också på det internationella området mycket att lära av samarbetet mellan myndigheter och näringsliv i Förenta staterna. Då det gäller forskning, utveckling och industriell information har man i Förenta staterna lagt grunden för en utveckling som lett till detta omdiskuterade »industrial gap» mellan Europa och Förenta staterna. Även om massmedia i Sverige i dag roar sig med att återge vad som händer i den amerikanska studentvärlden, måste vi vara medvetna om att den amerikanska universitetsutbildningens anknytning till näringslivet varit en av de verkligt välståndsbefrämjande faktorerna. Det ger anledning till eftertanke för vår del. I vårt land finns i dag en del tecken som tyder på att den universitetsutbildade ungdomen är mer intresserad av att ställa sina krafter till det offentligas förfogande och mindre till det näringslivs som ytterst utgör garanti för trygghet och utveckling. Kan vi möjligen hoppas att ungdomens starka internationella engagemang kan leda till att med den pågående internationaliseringen av företagen man åter kommer att vända blickarna mot direkt utvecklingsfrämjande insatser? Detta internationella beroende är emellertid inte bara ägnat att öka välståndet och effektiviteten. Det gör oss också mera ömtåliga och känsliga för störningar utifrån. Det är inte bara valutapolitiska tendenser i ett eller flera länder som får omedelbara konsekvenser för vår ekonomi och vår handlingsförmåga; även = politisk-psykologiskt kan vi bli tvungna till ett större mått av hänsynstagande än vi skulle behöva acceptera i en mera sluten ekonomi. Vi kan inte utan konsekvenser ställa oss utanför handelspolitiska spelregler och normer för internationellt umgänge som växer sig allt starkare genom integrationen. Herr talman! I detta läge — och inte minst mot bakgrund av våra erfarenheter av kostnadsinflationen för några år sedan i vårt eget land — finns starka skäl för att fråga sig vilka konkreta politiska åtgärder den socialdemokratiska regeringen kommer att vidtaga när det gäller att följa upp de mycket målmedvetna uttalanden som finansministern gjort i kompletteringspropositionen. Kommer finansministerns prestige och ställning att räcka till för den uppbackning som han kan behöva? Kommer han att ha möjlighet att förutsättningslöst förhindra eller dämpa den överhettning som ett eventuellt alltför frikostigt resultat av den pågående lönerörelsen kan förorsaka? Och vilken beredskap kan han upprätthålla för den händelse förhandlingarna skulle utmynna i en stor arbetskonflikt på den svenska marknaden? Vi vet att skattevapnet blir allt trubbigare med åren. Ju högre det totala skattetrycket är, desto mindre tjänlig blir skattepolitiken som konjunkturpolitiskt instrument. Vårt skattetryck ligger redan vid den övre gränsen. De mycket påtagliga bristerna i skattesystemet gör inte heller detta mer lätthanterligt. Om skattepolitiken dessutom har utnyttjats som universalmedicin i medoch motgång lika — i både högoch lågkonjunktur — stärker man näppeligen förtroendet för vare sig medicinen eller läkaren. Såväl patienten som andra har fått en känsla av att sjukdomen inte sällan blivit en förevändning för skattepolitiskt kvacksalveri. Det har ofta varit av politisk-ideologiska — och inte främst samhällsekonomiska eller konjunkturpolitiska — skäl som skattehöjningar vidtagits i snart sagt alla väder. Men nu är handlingsfriheten mer begränsad och samtidigt framstår den av många önskade skattereformen som alltmer angelägen. Vi väntar nu med spänning — eller med oro — på vilka finanspolitiska åtgärder som avtalsrörelsens slutresultat kommer att utlösa. Jag utgår från att finansministern med visst intresse har studerat OECD:s nyligen publicerade rapport Fiscal Policy for a Balanced Economy, som är utarbetad av en expertgrupp inom OECD. Den åberopas bl.a. av bankoutskottet. Rapporten redovisar för vårt lands vidkommande både positiva och negativa omdömen. Generellt understryker rapporten vikten av en finanspolitik som är inriktad på att skapa balans inte främst i statsfinansiellt hänseende utan i samhällsekonomin. Rapporten kritiserar den bristande flexibilitet som karakteriserat staternas finanspolitik. Den statliga utgiftspolitiken på både kapitaloch driftsidan måste, säger man bland annat, vara betydligt rörligare. Över huvud taget måste, menar man, en mera förutsättningslös och mindre dogmatisk finanspolitik ersätta den hittillsvarande «konventionella. Bland annat borde i detta syfte skapas helt oberoende utredningsinstitut, som skulle ha till uppgift att presentera alternativ till statsmakternas egna samhällsekonomiska bedömningar. Det är också intressant att konstatera vilken vikt man utomlands fäster vid en gemensam eller samordnad skattepolitik. Man strävar efter att samordna skattepolitiken för att undvika nationellt betingade säraktioner, och man söker över huvud taget åstadkomma enhetliga regler för en gemensam industrioch skattepolitik. Jag vet, herr talman, att jag i varje debatt om det svenska skattetrycket — det högsta i världen — så småningom nalkas socialdemokraternas heligaste ko, »det starka samhället». Vad innebär egentligen »det starka samhället»? Det skulle man väl närmast fråga statsministern om. Även om han kanske inte är upphovsman till detta uttryck är det framför allt han som använder det. Begreppet »det starka samhället» låter obestridligen mycket bra. Endast det starka samhället — samhället med de stora resurserna — har förmåga att lösa de problem som de många svaga människorna i en av teknik och förändringar präglad ny och osäker värld inte kan bemästra trots stigande välstånd. I icke ringa utsträckning är det förvisso riktigt att morgondagens samhälle måste komma att lägga nya och delvis vidgade uppgifter på det offentliga. Vi måste helt enkelt räkna med betydande investeringar för forskning och utveckling, inte minst på de väldiga, eftersatta områden, där industrialiseringsoch urbaniseringsprocessen utlöst problem, som tidigare lämnats obeaktade. Strävandena att med bibehållen internationell konkurrenskraft bevara och förbättra vår miljö måste komma att kräva betydande insatser. På transportoch stadsplaneområdet dyker nya problem successivt upp, som för att lösas kräver samarbete och insatser av såväl den offentliga som den privata sektorn. Vi kan, för att bevara naturvårdsoch miljövärden för framtiden, tvingas — och måste också vara beredda att bära uppoffringarna härför — att avstå från sysselsättningsskapande och effektivitetsfrämjande aktuella uppgifter. Vi måste ha råd och vi måste ha mod att exempelvis säga nej till sådant som Vindelälvens utbyggnad, även om kortsiktiga motiv kunde åberopas för en sådan utbyggnad. Men de växande anspråken på det offentliga behöver inte leda till en absolut sett ständigt ökande offentlig sektor, vidgande kollektiva tendenser och minskat utrymme för de enskilda. Det måste i stället vara fråga om en omvärdering och omfördelning av uppgifter mellan kollektiv och individ. Varför? Jo, bland annat därför att det »starka» samhälle statsministern tänker sig eljest inte kommer att vara så starkt, att vårt land med bibehållen konkurrens kraft i ordets vidaste bemärkelse kan anpassa sig till och följa med i utvecklingen i en värld som är kännetecknad av ökat ömsesidigt beroende och långtgående arbetsfördelning. Ett lands styrka utgör summan av de mångas styrka, av deras kunskaper, duglighet, arbetsförmåga, arbetsvilja och initiativkraft. Det är genom de många enskilda människornas insatser som man lägger grunden, inte bara för deras utan för hela samhällets välstånd och utveckling. En fortgående överföring till kollektivet av resultatet av de enskilda människornas arbete — låt vara i syfte att göra kollektivet starkt — kan snabbt leda till sin motsats. Samhället blir svagt. Det finns gränser för hur långt kollektivet kan gå, det måste vi vara medvetna om. Det kan sedan diskuteras var gränsen skall dragas. Jag tycker att vi har haft anledning, herr talman, att föra fram dessa synpunkter framför allt med hänsyn till den debatt som blommat upp på vänsterkanten i finansministerns parti bland grupper, som — av ideologiska, inte statsfinansiella skäl — begär inte bara högre progressiva skatter utan också rent konfiskatoriska förmögenhetsoch arvsskatter; Det är inte bara några få »högtalare» som kräver sådant. Förespråkarna för denna nya skattepolitik måste anses representativa för det socialdemokratiska partiet. Fackföreningsrörelsens organ står öppna för dem, och debatten har tagit sig sådana uttryck, att finansministern själv blivit oroad — av debatten som sådan förmodar jag, men också av tendenserna till kapitalflykt och de konsekvenser utomlands som denna utlöst. Herr talman! En sak är klar, inte bidrar man till att skapa ett »starkt samhälle» genom sådan politik, inte bidrar man till att öka våra produktiva resurser och skapa trygghet, inte vidgar man förutsättningarna för svensk medverkan i en gemensam politik, som för allt fler Europastater framstår som nödvändig på längre sikt, om vår världsdel skall kunna rätt tillvarata sina resurser och hävda sig i framtidens värld. Jag frågar, och många med mig: Vilken linje kommer den svenska socialdemokratin att följa? Blir det finansminister Gunnar Strängs trots allt i stort sett just nu moderata, balanserade och realistiska ekonomiska tankegångar som kommer att prägla politiken efter september i år, eller har vi att räkna med att helt nya strömningar kommer att bli vägledande? Ur strikt partipolitisk synvinkel skall kanske en oppositionspolitiker inte vara bekymrad över en utveckling i sistnämnda riktning, men för vår trygghet, vår ekonomi och vår fortsatta välståndsutveckling skulle en sådan tillämpning av den nya politiken kunna få mycket allvarliga konsekvenser. Herr talman! Till sist vill jag säga att jag tycker det är tråkigt att vi har en sådan arbetsordning i Sveriges riksdag, att en debatt som avser en slutredovisning av årets ekonomi och där det ställs prognoser för det kommande årets utveckling skall behöva äga rum under sådana former som tillämpats i kväll. Det är inte enskilda talares fel var på talarlistan de blir placerade.